Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på min interpellation. Jag beklagar dock att han är så kallsinnig till den för många människor så angelägna fråga som vi här skall diskutera. Finansministern är inte beredd att förorda några ändringar. Avgiften är generell och därmed basta, menar han tydligen. Det föreligger med andra ord en skyldighet för alla arbetsgivare att betala denna avgift. Jag hade frågat om herr statsrådet var villig att införa en sådan lagändring att den enprocentiga arbetsgivaravgiften inte behöver erläggas av kristna samfund och organisationer med humanitär verksamhet. Nu förhåller det sig emellertid så att undantag från denna regel förekommer. Redan i propositionen angavs undantag, nämligen att särskild hänsyn skulle tagas till rederinäringens förhållande. Redare skulle sålunda betala avgift efter den procentsats som Kungl. Maj:t fastställer med tillämpning av 2 § förordningen angående redares avgift i vissa fall enligt lagen om försäkring för allmän tilläggspension. Det innebar att redarna skulle erlägga allmän arbetsgivaravgift med ett lägre procenttal än Övriga företag, nämligen med 0,64 procent. Bevillningsutskottet som behandlade frågan bestred inte att skäl kunde åberopas för att undanta vissa subjekt från skyldighet att erlägga avgift. Utskottet skrev att det var svårt att hitta en norm för dessa undantag samt att undantag är ägnade att komplicera lagens tillämpning. Nu är det dock så att mervärdeskatten är avdragsgill kostnad, och detta med för vissa skattelättnader för de redovisningsskyldiga. Men den är inte tillämplig på de kristna samfunden och de humanitära organisationerna, eftersom deras verksamhet inte är av kommersiell natur. Jag menar därför att man har förbisett att arbetsgivaravgiften även drabbar icke kommersiella företag, och särskilt hårt drabbar den de fria kristna samfunden och de humanitära organisationerna. I motiveringen till min interpellation har jag nämnt att detta för Svenska missionsförbundet innebär en kostnad på omkring 200000 kronor, för pingstvännernas del omkring 200 000 kronor per år för de anställda: missionärer, pastorer, diakonissor m.fl. Motsvarande förhållanden gäller för den rent humanitära hjälpverksamhet som bedrives av Svenska röda korset, Lutherhjälpen och Frikyrkan hjälper. Vidare är det så att vid sommarens rikskonferenser inom de frikyrkliga samfunden uttalades det att effekten av arbetsgivaravgiften för kristna samfund och humanitära organisationer är principiellt felaktig och oacceptabel. Från dessa organisationers synpunkt är det därför angeläget att det blir en sådan lagändring, att arbetsgivaravgiften inte behöver erläggas av kristna samfund och organisationer med humanitär verksamhet eller i varje fall att statsmakterna vidtar sådana åtgärder, att de negativa verkningarna av arbetsgivaravgiften för de samfund och organisationer som bygger sin verksamhet på medlemsavgifter och gåvomedel undanröjes. Och som jag nämnde har bevillningsutskottet uttalat att skäl kan åberopas för att undantaga vissa subjekt från skyldigheten att erlägga avgiften. Vilka konsekvenser denna nya avgift får för samfunden har man inte tidigare varit uppmärksam på, och jag undrar om finansministern verkligen är på det klara med vad avgiften betyder härvidlag. Förmågan att öka missionsarbetet och göra humanitära insatser hotas av att bli beskuren genom denna nya skatt. Till skillnad från de kommersiella företagen, som säljer sina tjänster, ger ju kyrkosamfunden bort sina tjänster genom frivilliga insatser. Det är, menar jag, en orättvisa som drabbar dessa samfund genom den nya avgiften. Jag anser att det osjälviska tjänande som man där lägger i dagen i stället skulle premieras. Finansministern ställer i sitt svar inte några dörrar öppna eller ens några fönster på glänt mot en förändring, utan det blir fråga om en kollektoch insamlingsskatt för frikyrkorna. Det betyder att staten sticker ner sin näve i kollektboxen och tar av dessa pengar — församlingskassan beskattas med andra ord. Jag skulle ha varit glad om finansministerns svar kunnat ge upphov till åtminstone aningen av en förhoppning om en översyn av förhållandena, men så är tyvärr inte fallet. Står det, herr finansminister, inte en dörr öppen eller ens ett fönster på glänt? Skattepolitiskt sett är arbetsgivaravgiften i dessa avseenden ett hot mot idealiteten i trossamfunden och ett hot mot folkrörelserna. Det betyder att det offentliga griper in i idealiteten, och det är ju ett hot som inte funnits tidigare. Varför kastar herr Sträng in idealiteten bland de kommersiella intressena?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

Men det anmärkningsvärda är, herr talman, att finansministern själv brutit upp det generella avgiftsuttaget. Undantag har, som vi hörde, gjorts för rederinäringen. I proposition nr 77 år 1968 motiverar finansministern sitt förslag om en reducerad avgift för redarna med att de arbetar under pressade ekonomiska villkor och att man därför bör visa hänsyn mot rederinäringen. Jag tror att det resonemanget är riktigt. Det råder i utlandet en knivskarp konkurrens inom denna bransch, och det var därför nödvändigt med stimulans. Men när det gäller de ideella och kristna organisationerna säger finansministern att avgiften är generell, och därför blir det ingen ändring. Det går ju inte ihop. Kan man pruta på avgiften för redarna, så kan man säkerligen finna någon väg att slopa den för pastorer, missionärer och andra u-landsarbetare. Finansministern understryker vidare i sitt svar att staten och kommunerna betalar arbetsgivaravgift. Ja, men det är väl inget argument för att inte befria de här aktuella organisationerna, som bedriver sin verksamhet med i huvudsak frivilligt insamlade medel, från löneskatt. Staten och kommunerna bedriver ju inte sin verksamhet på basis av frivilliga gåvor — det görs en beräkning av hur mycket som behövs för att budgeten något så när skall gå ihop, och sedan företas en uttaxering av medborgarna. Det är inget frivilligt givande. Det är nödvändigt, men det ligger på ett helt annat plan. Detta finansministerns yttrande är i stället ett argument för befrielse från löneskatt för de organisationer som vi här talar om. I och med omläggningen till mervärdeskatt har den olyckliga situationen uppstått att medan skatten på näringslivets investeringar tagits bort — vilket var en nödvändighet — har många ideella och kristna organisationer fått en väsentlig ökning av sin skattebörda. Den lättnad som momsen betytt för andra finns inte för dem, men löneskatt måste de betala. Jag har fått uppgiften att arbetsgivar avgiften för frikyrkosamfunden rör sig mellan 900 000 och 1 miljon kronor per år. Med tanke på beloppet skulle jag tro att frågan ur finansministerns synvinkel verkar något bagatellartad — finansministern tänker och resonerar i miljarder — men för alla dem som är engagerade i organisationer, vilka finansieras med frivilligt insamlade gåvor och redan tidigare haft det slitsamt, är den nog så betydelsefull. Jag tror, herr talman, att man i detta sammanhang bör undersöka vad det är för slags människor, som trots en redan tidigare hårt ansträngd ekonomi skall inleverera dessa 900 000 kr. till staten. Är det förmögna människor, är det s.k. kapitalister? Nej, det är till allra största delen människor som kan hänföras till kategorin låginkomsttagare. Det är skötsamt och sparsamt folk, som mycket sällan ligger samhället till last. Det är människor som offrar i samfund och församlingar av sina redan beskattade inkomster för en samhällsnyttig verksamhet. I den politiska debatten förekommer det ett ord som är mycket känsloladdat i våra dagar: jämlikhet. Man vill förbättra låginkomstgruppernas «villkor, man vill hjälpa upp dem ur deras ekonomiska vågdal. Men här pressar man på de kristna och ideella organisationerna en arbetsgivaravgift utan tidigare motsvarighet. Det klaffar ju inte alls med jämlikhetsresonemangen. Om finansministern menar att organisationerna skall minska sin verksamhet, vore det bra om han sade det här i kammaren. Eller kanske finansministern har något recept på hur de skall kunna upprätthålla sin verksamhet på nuvarande nivå? Jag har hört folk föreslå att de församlingar som har det besvärligt skulle göra som idrottsföreningarna: de skulle starta ett lotteri eller varför inte bingo. Jag vet inte om finansministern delar den uppfattningen, men jag vet att det är otänkbart. Man har i dessa kretsar en djup ovilja mot spel om pengar. Man kan väl inte tänka sig att det i en frikyrkoförsamling skulle spelas bingo, eller hur, finansministern? Under de fem år jag har suttit i riksdagen har jag några gånger varit med om att riksdagsmän i denna talarstol citerat en vers ur Bibeln. Jag kan inte finna, herr talman, något lämpligare tillfälle för detta citat än nu när vi diskuterar denna fråga. Det lyder: »Så given då kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.» Man kan kanske tolka det så, att sedan samfundsmedlemmen herr Andersson till kejsaren — det måste väl betyda finansminister Sträng i detta fall — har inlevererat den skatt han skall betala, har staten ingen rätt att ta skatt ur kollektboxen. Jag vet, herr talman, att finansministern är en mäktig man och att han är mycket upptagen. Det är naturligt att det kan hända ett och annat olycksfall i arbetet. Detta måste vara ett sådant. Jag hoppas att finansministern efter att ha avlyssnat dessa två inlägg och fått höra vad frågan verkligen gäller, vidtar åtgärder för att rätta till förhållandena. Även om finansministern ser krasst ekonomiskt på frågan finns det starka skäl för en ändring. Frågan berör några hundra tusen skötsamma medborgare för vilka staten inte har några utgifter för poliser, domstolar och fängelser. Varje finansminister måste vara tacksam för att bland alla andra hyggliga medborgare i samhället också ha sådant folk. Frågan är aktuell, och den intresserar flera hundra tusen människor som är aktiva medlemmar i de kristna och ideella sammanslutningarna.

Herr talman! Det var min avsikt att inskränka mig till ett instämmande i de synpunkter som herr Källstad fört fram, men jag vill dessutom tillfoga ett par ord som uttryck för sympati med de tankegångar som ligger bakom den interpellation herr Källstad framställt liksom bakom de motioner i denna fråga bevillningsutskottet hade att behandla under vårriksdagen. Jag har den allra största respekt för finansministerns intresse av att ifrågavarande beskattning i så stor utsträckning som möjligt skall vara av generell natur. Det är en lovvärd ambition. även finansministern har emellertid varit tvungen att, såsom redan har utveck Jas under debatterna, göra undantag från denna princip när han funnit det befogat. Det är i nuläget alltså egentligen bara en fråga om man finner det befogat att göra ett undantag av liknande natur som det som redan gjorts för rederinäringen. Det är visserligen nu inte fråga om samma motiv som var aktuella när det gällde rederierna, men de kan ändå vara väl så bärkraftiga. Vi skall komma ihåg att det faktiskt var en paketlösning som genomfördes i detta avseende, varvid arbetsgivaravgiften sattes i samband med de möjligheter till skattereduceringar och därmed inkomstbortfall för staten, som mervärdeskatten skulle komma att medföra.

I detta sammanhang är det inte heller alldeles ointressant att de stiftelser och organisationer som det gäller är sådana som samhället redan förut velat stödja och som jag hoppas att man inom andra delar av beskattningssystemet även i fortsättningen kommer att främja. Det är inte ur vägen att i denna fråga ta hänsyn till vilka uppgifter de ägnar sig åt.

Det är värt att vi kommer ihåg detta, även om det enligt mitt sätt att se inte utgör ett tillräckligt skäl för ett avsteg från den aktuella principen. Det är ändå en ytterligare plusfaktor i vågskålen tillsammans med de övriga motiven. Jag vill tillägga att det finns en annan punkt där det också är motiverat att göra ett avsteg från principen om arbetsgivaravgiftens generella natur. Jag vill nämligen, även om det ligger vid sidan av de frågor som vi i dag diskuterar, erinra om att det skulle finnas möjligheter att ge ett effektivt stöd åt t.ex. vissa Norrlandsregioner, som man verkligen vill satsa på, genom ett lokalt avgränsat undantag i enlighet med den idé som herr Wedén har lanserat.

Herr talman! Finansministern hänvisade tidigare till den debatt vi hade i våras rörande denna fråga med anledning av en väckt motion. Det var inte den 6 utan den 21 mars. Det intressanta i den debatten var att en av finansministerns partikamrater i denna kammare, herr Henrikson, då sade att han gärna ville se att man framdeles gjorde en översyn av denna fråga, och där fick han instämmande av herr Svensson i Kungälv. Det verkar emellertid som om dessa båda Broderskapares uppfattning om behovet av en översyn inte har haft någon inverkan på finansministern. Herr Sträng sade att det var svårt att hitta normer för undantag, men såvitt jag förstår behöver det inte vara så besvärligt att hitta godtagbara normer för undantagsbestämmelser i detta fall. Om man går till Statistisk årsbok, tabell 377 under rubriken Vissa folkrörelser, så räknas där upp 21 organisationer. Bland dem är Riksidrottsförbundet. Men eftersom RF inte är beroende av insamlade medel kan vi bortse från den organisationen i detta sammanhang. Av de resterande 20 har 19 namngivna organisationer ett sammanlagt medlemsantal på omkring 750 000, och det nämns där 11 frioch lågkyrkliga rörelser. Inom parentes: det heter inte frireligiösa, som finansministern sade, utan det heter faktiskt frikyrkliga. De har 380000 medlemmar. Vidare nämnes åtta nykterhetssällskap med ungefär 350 000 medlemmar. Dessa 19 namngivna sammanslutningar — lågoch frikyrkliga organisationer samt nykterhetsorganisationer — skulle väl kunna vara de sammanslutningar som man gör undantag för. Jag skulle här också kunna nämna samma organisationer som jag har nämnt i min interpellation, nämligen Svenska röda korset, Lutherhjälpen och Frikyrkan hjälper. Jag tror sålunda, herr finansminister, att det är möjligt att hitta en norm för godtagbara undantagsbestämmelser från den generella regeln. Finansministern framhärdar med att betona att denna avgift är generell, och han tolererar inga undantag — bortsett från rederinäringen, med den speciella motivering som här är föreburen. Bevillningsutskottet skrev 1968 att undantag är ägnade att komplicera tillämpningen. Man skulle kanske med lika stor rätt kunna säga att den tekniska och byråkratiska apparaten är så totalitär att den inte tolererar några undantag. Jag tycker att det är en alltför summarisk behandling som här har gjorts. Samhället borde kunna ha råd att göra undantag för kristna och ideellt humanitära rörelser. Vi borde ha råd att låta dem leva.

Herr talman! Meningen var inte att finansministern skulle uppfatta mitt anförande så, att det låg satir i det. Det var endast en direkt fråga jag ställde. Finansministern säger, att nu kommer kollektboxen fram igen. Jag vet inte om finansministern känner till hur dessa organisationer bedriver sin insamlingsverksamhet och hur de avklarar de ekonomiska frågorna. Inkomsterna kommer via kollektboxen och därifrån bestrids utgifterna. Det är därför fullt korrekt att kollektboxen återkommer i dessa debatter. Finansministern måste väl ändå hålla med om att dessa organisationer fått det sämre efter skatteomläggningen. Om den saken kan det väl inte råda något tvivel. Vi begär inga förmåner, vi framför endast önskemålet att ingen skall diskrimineras. Jag hoppas herr finansministern inte fann mitt inlägg vara något angrepp utan endast en vädjan. Men vad har då denna interpellationsdebatt givit? Jo, det har givit ett sympatiuttalande av finansministern. Det var emellertid inte detta jag var ute efter, vad jag önskade var ett tillmötesgående från finansministerns sida om att denna fråga skulle OMPrövas.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

Men finansministern avser tydligen att invänta resultatet av den alkoholpolitiska utredningens arbete innan han tar ställning, och det är givetvis en försvarbar position. Trots detta skulle jag emellertid ha önskat en något annorlunda reaktion från finansministerns sida. Läget är enligt min och många, många andras mening så pass allvarligt att snabba åtgärder är påkallade. Tidningarna bär bud till oss nästan dagligen om alkoholproblemets allvar och om alkoholkonsumtionens inverkan på brottsligheten. Denna negativa inverkan är alltför uppenbar för att tarva några ytterligare kommentarer. Berusning »kan vara orsaken till våldsdåd», säger finansministern. Ja, det är då åtminstone inte några överord. Man brukar räkna med att det sambandet föreligger i cirka 75 procent av fallen av våldsbrott. Många gånger är just mellanölet den dryck som orsakar den beteendeförändring som leder till brottet. Jag har här en lång rad tidningsurklipp, som talar sitt tydliga språk, och jag skall ta mig friheten att citera några rubriker och kanske också någon text. >Ölberusade tonåringar överföll polis>, skrev Upsala Nya Tidning den 13 september. I den tidningen kunde man också läsa att 13—14-åringar som tar sig en fylla på mellanöl börjar bli allt vanligare. En undersökning som gjorts i livsmedelsbutikerna i Uppsala pekar på att ca 75 procent av det öl som säljs timmarna före stängningsdags används i berusningssyfte. Ungdomsgårdarna har problem med ung publik som blir extra bråkig av mellanölet. En ungdomsgård i Uppsala har på två månader lagt ut 2 000 kr. i skadestånd för Mellanölet är också ofta med i rattfyllerisammanhang. »Ölberusad med moped dömd till 50 dagsböter>, var rubriken i Karlskoga-Kuriren den 6 september. I texten berättas det också om en yngling, som druckit en halv liter mellanöl innan han satte sig i en bil för att åka hem. Han hamnade i en poliskontroll och blodprovet visade 0,68 promille. Domen blev 40 dagsböter. »Våldsbrotten i våra bygder ökar starkt>, var rubriken i Tranås Tidning den 29 september. I texten kan vi läsa att poliskommissarien i ett distrikt framhåller, att våldsbrotten ökat så kraftigt, att man snart får anse att det i tätorterna är fara för den allmänna säkerheten. Och han tillägger: »Detta med mellanölet var en riksolycka.» När jag i min interpellation hänvisar till de våldsdåd som ägt rum under den senaste tiden har jag bl.a. avsett de mord på äldre människor som upprört oss alla och för vilka ölberusning synes ha varit den utlösande faktorn. Att den kraftiga ökning av bl.a. våldsbrotten, som jag tidigare berört, delvis beror på mellanölets lättillgänglighet torde framgå på många olika sätt. Men mellanölet har även andra negativa verkningar. Jag fortsätter att citera några rubriker, som ger uttryck för den oro som nu råder på många håll inför den s.k. mellanölsreformens skadeverkningar. >Eskilstunaläkare slår larm om alkoholbruk i skolorna», skriver Katrineholms-Kuriren den 1 oktober. — I detta sammanhang vill jag även hänvisa till de varningar och allvarsord som generaldirektör Orring framförde vid IOGT:s storlogemöte i somras. — »Ölet är en betydande faktor bland många ungdomsproblem>, framhåller Länstidningen i Östersund den 13 september. >Köpingsbarn missbrukar mellanöl>, skriver Vestmanlands Läns Tidning den 30 september. Missbruk av mellanöl är tämligen vanligt förekommande även bland elever i grundskolan, meddelar skolläkaren enligt tidningen i sin årsrapport. >»Öldrickande ungdomar märks i fylleristatistiken>, säger tidningen Barometern den 11 november. »Mellanölet skapar unga alkoholister», skriver Arbetarbladet den 30 september. Ungdomsfylleriet ökar. Det är främst mellanölet som bär skulden. Det har konstaterats att s.k. ölpartyn förekommer ända ner i 10—11-årsåldrarna, läser man i texten. Detta är bara några få exempel, men de står där som uttryck för den oro som allt fler ansvarskännande människor känner inför den aktuella situationen. Man frågar också efter åtgärder för att komma till rätta med de missförhållan den och faror som följt med mellanölet. Man undrar om det är riktigt att det är så lättillgängligt och att ingen åldersgräns förekommer vid utminutering av öl. Det finns på en del orter köpmän som visat större ansvar än vad statsmakterna gjort och sökt tillämpa en åldersgräns, men det är väl alldeles för mycket begärt att köpmännen i allmänhet skall ta ett sådant ansvar, om lagstiftarna inte anser det påkallat att införa åldersgräns. Det är också svårt för varuhuskassörskorna att fungera som någon sorts polis; vi vet att de reagerat häremot. Man vänder sig också med skärpa mot reklamen för alkoholhaltiga drycker och då inte minst mot reklamen för mellanölet. Jag kan i det sammanhanget inte underlåta att citera generaldirektör Orring: »Mellanölsreklamen har — man känner sig frestad att säga samvetslöst — inriktats på ungdomsgrupperna.

Det finns anledning att lyssna till de larmsignaler som kommer från olika håll, och nog finns det en del att göra redan nu. Finansministern anser det nödvändigt att invänta alkoholutredningens betänkande, innan han tar ställning. Vi får hoppas att utredningen påskyndar sitt arbete — jag tror att dess ledamöter ser mycket allvarligt på problemet — men det kan ändå knappast bli någon snabbutredning, eftersom det rör sig om ett omfattande arbete. Jag undrar därför om det är riktigt att sätta sig ned och vänta på detta betänkande kanske år efter år. Enligt min mening kan det finnas anledning att begära delförslag från utredningen. Det är inte svårt att påvisa att den s.k. mellanölsreformen medfört helt andra verkningar än finansministern avsåg, när han lade fram propositionen om denna reform. Jag tror knappast att regeringen hade lagt fram förslaget, åtminstone inte i den form det fick, om man vetat att resultatet skulle bli det som vi i dag kan konstatera. Det finns enligt min mening anledning att ta upp frågan till ny prövning. Har man begått ett misstag bör man så snabbt som möjligt försöka rätta till det. Jag vill fråga finansministern: Vill finansministern medverka till att alkoholpolitiska utredningen med förtur behandlar denna fråga och lägger fram förslag angående lämpliga motåtgärder beträffande mellanölet?
Herr talman! Jag har nog litet svårt att utan vidare sätta likhetstecken mellan mellanölet och de fylleriförseelser och det ungdomsfylleri — i och för sig djupt beklagliga — som vi vet förekommer. En sådan uppläsning av uttalanden i olika tidningar under en längre tidsperiod, som interpellanten gjorde, ger naturligtvis ett ganska ledande och kompakt intryck. Mellanölet har, såsom jag framhöll i interpellationssvaret, delvis varit syndabocken. I andra fall har vinkonsumtion, spritkonsumtion eller narkotikakonsumtion spelat samma roll. Vi har under de senaste dagarna t.o.m. fått uppleva den överraskande händelsen att ungdomar blivit bråkiga därför att de icke fått något mellanöl. Jag hoppas emellertid att detta är ett undan tagsfall, som icke har något generellt över sig. Jag har vid ett tidigare tillfälle ställts inför en liknande situation, nämligen när det gjordes ett försök med frisläppande av starkölet i Bohuslän, Göteborg och Värmland. Vid detta tillfälle blev vi inom regeringen ense om att avbryta försöket utan att avvakta resultatet av alkoholpolitiska utredningen.

Jag har emellertid i varje fall inte ännu ansett att det skulle föreligga skäl till att handla på samma sätt beträffande mellanölskonsumtionen.

Jag finner således inte någon större anledning att gå interpellanten till mötes genom att göra en beställning hos alkoholpolitiska utredningen om att frågan om mellanölet skall brytas ut ur hela det alkoholpolitiska komplexet och göras till föremål för specialförslag. Utredningen bör få arbeta efter sina egna planer. Skulle den komma till den slutsatsen att det finns ett behov av att delförslag framlägges, är det självfallet inget som hindrar utredningen från att göra det. Jag vill emellertid inte gärna ta initiativet till detta. Visst är det ett problem att mellanölskonsumtionen går ned i de lägre åldrarna i den utsträckning som sker, men det har väl ett samband med den allmänna utvecklingen. Ungdomen mog nar ju snabbare än den gjorde förr i världen och tillägnar sig tidigare de vuxnas vanor och ovanor.

Herr talman! Det allt mer tilitagande bruket av mellanöl, speciellt bland ungdomen, inger oro hos flertalet av svenska folket. Att mellanölet är lättillgängligt är givetvis en orsak till att förbrukningen ökar. Anledningen till att jag begärt ordet är emellertid närmast att jag vill påtala hur man inom bryggerinäringen på olika sätt gör reklam för sin vara. För några dagar sedan fick en företagare — och jag förmodar även ett mycket stort antal företagare i vårt land — ett brev i ett slutet kuvert, ett brev som jag gärna vill begagna tillfället att uppläsa här. Brevet, som kom från ett känt bryggeri i Sverige, var försett med rubriken »Julklappsbekymmer?»> Jag citerar: »För Er liksom för oss är belåtna kunder det viktigaste av allt. Säkert vill Ni, att de skall sätta värde även på den lilla gesten, som en julklapp utgör. Hur hittar man denna ”grej', som är något alldeles extra?» Sedan fortsätter man så här: »Titta på bilagda fotografi av glada ungdomar, som har en ”mysig” samvaro kring ett 3,8 liters fat ... mellanöl. Säkerligen finns det många bland Era kunder, som skulle uppskatta att få ett sådant fat med kylbevarande tunna av plast, med öltapp och levererat i en elegant presentförpackning. Ölet är tillverkat och tappat hos ...» Jag vill inte här nämna namnet på bryggeriet. Vidare heter det i brevet: »Lite var skulle vi önska oss en egen pub där hemma, men då den billigaste av anläggningar kostar 2 000 kronor, är det väl få av oss, som skulle komma på idén att realisera denna tanke. Pubens trivsel går att åstadkomma för endast 50 lappen och det som då kostar pengar är framför allt öltappen, vilken dock kan användas i åratal.> Brevet slutar med upplysningen att man kan vända sig till de och de telefonnumren och göra beställningar där. Herr talman! Jag har velat påtala detta, eftersom jag tycker att det ligger föga samhällsansvar bakom en sådan skrivelse. Ölkonsumtionen är så pass hög i vårt land, att bryggarna inte skall behöva använda dylika reklammetoder.

Herr talman! Jag uppskattar att finansministern velat närmare förklara, hur han ser på dessa ting. Det är värdefullt att vi får veta detta; det kan betyda en del för det fortsatta agerandet. Finansministern säger att han en gång tidigare tagit ställning utan att invänta förslag från alkoholpolitiska utredningen. Den gången gällde det starkölet. Ja, har man gjort ett undantag, så är det väl ingenting som hindrar att man gör ännu ett, om man upptäcker att situationen kräver detta. Såvitt jag kan bedöma var det i det förra fallet fråga om mera begränsade verkningar. I dag gäller det något som angår hela vårt land och all vår ungdom ända ned till de lägsta åldrarna. Jag skall inte ytterligare lägga ut texten beträffande den situation som vi befinner oss i. Vi vet allesammans att det kommer larmsignaler och att man ser oerhört allvarligt på förhållandena. Därför kan det finnas skäl att även i detta fall göra ett undantag och att vidta åtminstone någon åtgärd för att reducera mellanölskonsumtionen bland de unga. Finansministern ifrågasätter, om Sverige skulle vara det enda land som inte kan tåla konsumtionen av ett öl med den styrka som det här gäller. I det fallet vill jag hänvisa till utvecklingen i Tyskland, där man upptäckt att det kraftigare ölet har betydande skadeverkningar inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt. Därför har man gått motsatt väg till vad vi gjort i Sverige och infört ett svagare öl för att komma till rätta med problematiken. Åtminstone i Tyskland har man alltså upptäckt att det inte är så ofarligt med det starka ölet, och vi skulle således inte bli ensamma, om vi vidtar åtgärder mot mellanölet. Finansministern anser det inte vara motiverat att begära några delförslag, men säger att om utredningen skulle finna behov därav föreligga, är det ingenting som hindrar att den framlägger delförslag. Jag tycker att detta uttalande är mycket värdefullt, ty det visar att utredningen, om den så finner lämpligt och angeläget, kan rycka ut just denna fråga och presentera ett delförslag. Det skulle inte förvåna mig om utredningen fann anledning att göra det. Slutligen hänvisar finansministern till den allmänna utvecklingen och säger att ungdomarna numera blir tidigare mogna 0. s. v. Jag tror inte att det är där problemet ligger. Det är vi äldre som genom våra åtgärder och vår lagstiftning skapar ett så giftvänligt samhälle, att våra unga inte kan stå emot trycket. Och det tycker jag är utomordentligt allvarligt. att använda TV:s reservlänk för överföring av sändningar från utlandet
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat statsministern, om han vill lämna en redogörelse för de principer som tillämpas vid meddelande av tillstånd att använda TV:s reservlänk för överföring av sändningar från utlandet. Vidare har herr Johansson i Skärstad frågat statsministern, om han vill redogöra för de principer som ligger till grund för regeringens ställningstagande till framställningar om tillstånd att via TV:s reservlänk till offentliga lokaler överföra vissa sändningar från utlandet. Frågorna har överlämnats till mig för besvarande. Enligt statsmakternas beslut avgör Sveriges Radio med ensamrätt vilka program som skall förekomma i rundradiosändningar. Denna ensamrätt kan enligt radiolagen överlåtas endast om Sveriges Radio begär det och Kungl. Maj:t medger överlåtelsen.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för den upplysning han lämnat med anledning av min fråga till statsministern. Tyvärr ger inte svaret något besked om de principer som tillämpas vid meddelande av tillstånd att använda TV:s reservlänk för överföring av sändningar från utlandet, och det var ju det frågan gällde. Jag vidhåller att det är angeläget att klarhet vinnes beträffande möjligheterna att använda den extra TV-länken, och jag förutsätter att regeringen har fastlagt vissa principer för sitt handlande vid framställning om överlåtelse av ensamrätten. Även om utbildningsministern i det aktuella fallet kan hänvisa till att framställningen kom från fel håll och att det endast är Sveriges Radio som kan inge en sådan framställning, om regeringen skall kunna ta upp den till behandling, kvarstår dock att det måste finnas vissa principer för regeringens ställningstagande i dessa frågor. Detta med Sveriges Radios ensamrätt, det s.k. radiomonopolet, är såvitt jag kan förstå till viss del en tolkningsfråga. Det har visat sig, att det föreligger vissa svårigheter att tolka lagen på denna punkt. En del undantag har gjorts, och man har funnit det möjligt att foga in dem i sammanhanget, utan att man behövt vända sig till regeringen. I något enstaka fall har man också vänt sig till regeringen, såsom beträffande centralantennen. Men i flera andra fall har man gjort undantag utan att gå till regeringen. Det är alltså, synes det mig, till viss del en tolkningsfråga. Radiomonopolet innebär för Övrigt inte utan vidare något monopol beträffande utnyttjandet av reservlänken. En så stor investering som det här är fråga om bör ju utnyttjas när det kan ske utan störning av den reguljära TV-sändningen. Om t.ex. länken hade använts i det aktuella fallet, skulle televerket ha fått 300 000 kronor i ersättning. Vi kan ju också tänka oss annan användning av den, t.ex. för datatransmission. Utnyttjandet av reservlänken synes mig alltså mera vara en praktisk fråga än en principfråga. Användandet av TV:s reservlänk i det aktuella Billy Graham-fallet har ju ingenting att göra med att man vill sända ett särskilt radioprogram över hela Sverige enligt rundradiolagen. Fallet kan endast jämföras med att man i ljudradion får in en utländsk station och att ett större auditorium lyssnar på radio genom högtalare i en samlingslokal, eventuellt på flera ställen samtidigt. Vad säger utbildningsministern om den jämförelsen? — Jag tycker att den bör vara berättigad.

I varje fall måste ju denna bestämmelse ses över, när det inom rimlig framtid blir tekniskt möjligt att ta in TV-program från utlandet till Sverige via kablar och/eller satelliter. Det har ju aldrig varit olagligt att i Sverige lyssna på vilket utländskt ljudradioprogram som helst, vilket däremot varit fallet i vissa diktaturstater och är det på sina håll än i dag. Av vilken anledning skulle det då läggas lagliga hinder i vägen för medborgare i ett fritt land att på exakt motsvarande sätt ta in vilket utländskt TV-program man vill? Det vore illa, om den tolkning som skett av avtalet mellan staten och Sveriges Radio skulle komma att tillämpas för all framtid och därigenom utestänga svenska medborgare från att se utländska TV-sändningar i Sverige. I detta sammanhang vill jag ställa ännu en fråga till utbildningsministern: Har statsrådet övervägt någon lagstiftning beträffande användning av TV-länkar som tar hänsyn till de tekniska förhållanden som inträtt och kommer att inträda? Vad det aktuella fallet beträffar är det märkligt att man i Sverige vill läg ga hinder i vägen för överföring av ett program som sändes ut till ett stort antal länder i det övriga Europa inklusive Jugoslavien. Även Norge och Danmark har bifallit liknande ansökningar. TV länken till Norge går över svenskt område, men här skulle det alltså vara förbjudet att utnyttja den möjlighet som finns, trots att många människor önskar ta del av programmet och därför också är villiga att ta på sig de ekonomiska uppoffringar som det blir frågan om. Det finns inte något kommersiellt i denna fråga. Här är det ett kyrkligt och frikyrkligt arrangemang i evangelisationssyfte, en sak som kräver stora ekonomiska uppoffringar av dem som står bakom framställningen. Det borde vara naturligt att bereda möjligheter även för de svenskar, som så önskar, att på angivet sätt delta i den stora evangelisationskampanj som kommer att äga rum i april i Dortmund och som berör omkring en kvarts miljon människor i olika länder i Europa. Jag vet ati en ny framställning har gjorts till Sveriges Radio, och vid samtal med radiochefen har jag erhållit beskedet att han har för avsikt att föredra ärendet i Sveriges Radios styrelse. Det är min förhoppning att ärendet sedan kommer tillbaka till regeringen och att vi får ett positivt besked därifrån. Utbildningsministern har ännu inte sagt något om principerna som han fastlagt och kommer att tillämpa, men han har i det aktuella fallet hänvisat till att Sveriges Radio inte har gjort någon framställning om överlåtelse av ensamrätten. Får det svaret tolkas så, herr utbildningsminister, att om det kommer en framställning, så beviljas den? Är det detta som är principen?
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. slagit en begäran från en speciell kommitté att få direktutsända en del program från Billy Grahams kampanj i Tyskland till ett antal svenska kyrkor och andra lokaler väckte detta stor uppmärksamhet. De flesta uppfattade det som ett definitivt ställningstagande av regeringen, och då ansåg jag uppmärksamheten och reaktionen berättigad. Med hänsyn till det svar som här lämnats om Sveriges Radios ensamrätt är det emellertid min och mångas förhoppning att Sveriges Radio-TV skall inge en sådan begäran och att Kungl. Maj:t skall bifalla den. Då radio-TV-kyrkan utgör en stor del av licensbetalarna är det viktigt, inte minst ur jämlikhetssynpunkt, att önskemålen från denna stora grupp inte nonchaleras. Jag är medveten om att det inte alltid är lätt att uppnå fullständig rättvisa, men i detta fall bör det inte vara svårt för Sveriges Radio-TV att fatta ett beslut som skulle glädja många människor.
Herr talman! Det finns kanske de som tror att det här är en ganska liten fråga, som mest handlar om praktiska avvägningar. Jag är av en helt annan mening. Vad vi nu diskuterar är en fråga, som är starkt ideologiskt färgad. Den handlar ytterst om huruvida vi vill vidga yttrandeoch mötesfrihetens gränser eller inte. Bakgrunden till dagens debatt har redan berörts av de båda tidigare talarna. Låt mig anknyta till det aktuella fallet för att illustrera den princip som det gäller. I tio europeiska länder, i mellan 30 och 40 städer runtom i Europa, kommer ungefär en kvarts miljon människor att nästa vår deltaga i en och samma gudstjänst vid en och samma tidpunkt. Det har blivit möjligt genom att utnyttja Eurovisionens reservlänk och från Billy Grahams möte i Dortmund per tråd överföra bild och ljud till en mängd ställen i Europa. Sedan hyr man lokaler — i regel idrottshallar — på olika ställen och spelar på jättelika TV dukar upp det program man får via Eurovisionens reservlänk. På det sättet kan hundratusentals människor i olika länder i Europa följa ett möte i det ögonblick det hålls. Det här stör alltså inte på något sätt andra radioeller TV-program. Det förmedlas ju inte via etervågor utan genom tråd. Det konkurrerar inte med något annat program — Eurovisionens reservlänk går, som herr Westberg sade, över svenskt territorium, och Billy Grahams möte skall ändå förmedlas till fyra städer i Norge. Någon kostnad för televerket blir det inte, eftersom arrangörerna kommer att hyra länken enligt avtal. Något kommersiellt intresse är det inte fråga om, ty pengarna måste ju samlas in på olika sätt för att täcka kabeloch lokalhyror. Men i Sverige får detta inte ske. Det som är möjligt t.o.m. i Jugoslavien är omöjligt här i Sverige, ty 5 8 i radiolagen kräver ett tillstånd av Sveriges Radio i varje särskilt fall. Och i det här fallet har Sveriges Radio än så länge sagt nej till mötena. Jag hoppas att man senare under denna månad kommer att ändra mening. I en TV-utfrågning av radiochefen Olof Rydbeck förra måndagen frågade jag om just den här saken. Radiochefens svar var ganska klart och mycket avslöjande: det vore ju att i någon mån lätta på Sveriges Radios monopolställning om man tillät möten av detta slag, var innebörden i hans besked. Därmed är principfrågan uppenbar. Detta fall och liknande fall i framtiden gäller inte vad vi — Olof Rydbeck eller Ingvar Carlsson eller Olle Westberg eller jag — personligen tycker om de program som överförs. Det har i detta sammanhang ingen som helst betydelse om vi tycker mycket illa om Billy Gra ham eller mycket bra om Billy Graham. Frågan är: Skall vi försöka vidga yttrandeoch mötesfrihetens gränser, när det inte medför några som helst skadeverkningar, genom att tillåta länköverföringar av detta slag? Jag svarar obetingat ja på den frågan. 5 § i radiolagen bör skrivas om, och så länge den finns där bör den tolkas i en generös anda. Jag vet inte, om utbildningsministern vill svara nej på frågan. Om han gör det skulle jag inte finna det särskilt förvånande. För en liberal är det alltid en viktig sak att söka finna vägar att underlätta för människor att överföra budskap och hålla möten, oavsett vad man tycker om dem, och den moderna tekniken skall användas för att underlätta en sådan ideell verksamhet. För en socialist kan det vara naturligare att slå vakt om ordning och fasta bestämmelser utan avvikelser, att slå vakt om monopolets ställning. Därför kan ett till synes praktiskt problem om Eurovisionens reservlänk bli en ideologisk skiljefråga. Oavsett på vilken sida om idé strecket vi står bör vi kunna erkänna att det här handlar om principer långt mer än om tekniska detaljer.

Jag kommer inte att ta upp saken till diskussion nu, framför allt som herr Westberg i meningen innan avslöjade att det ligger en ny framställning hos Sveriges Radio. Jag vill också för herr Westberg påpeka att de nuvarande bestämmelserna, som här har fastlagts, måste vi naturligtvis försöka tolka och följa på bästa sätt. Av de redovisade bestämmelserna framgår att Kungl. Maj:t inte lagligen kan besiuta om att visst program skall förekomma eller uteslutas. Inte heller kan Kungl. Maj:t överflytta den ensamrätt som givits åt Sveriges Radio i annat fall än då programföretaget hemställer om Kungl. Maj:ts medgivande till överlåtelse helt eller delvis av ensamrätten. Det är detta som ligger bakom det konseljbeslut som fattades för någon vecka sedan. Enligt min mening är detta förhållande utomordentligt viktigt, eftersom frågan om sändning via reservlänk eller via de vanliga länkarna på denna punkt är helt likgiltig. Problemet gäller ju om staten skall kunna påverka radiosändningarnas innehåll. Jag vill fråga interpellanten och frågeställaren, om de verkligen har den uppfattningen att regeringen här skulle kunna ingripa. Det är den principiella fråga vi måste ta ställning till. ker de principer och garantier för en fri och oavhängig radioverksamhet som uppställts av statsmakterna och som kompletteras genom radiolagens krav på att ensamrätten skall utövas opartiskt och sakligt och efter de riktlinjer som dragits upp i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Radio. I vad mån ordinarie utrustning eller ett reservsystem används för dessa rundradiosändningar är i detta sammanhang likgiltigt. För dagen kan jag alltså inte se någon anledning att överväga några ändringar i lagstiftningen. Principen är alideles klar i fråga om skillnaden mellan staten och Sveriges Radio. Skulle herr Ahlmark, interpellanten och framställaren av den enkla frågan ha en annan uppfattning får de naturligtvis ta sina initiativ, men regeringen har inte några sådana planer.

Herr talman! Jag förstår inte utbildningsministern ett enda dugg när han säger att det parti som jag tillhör och jag själv borde ha tänkt på detta när lagen antogs. Folkpartiets representanter avgav ju en reservation på just denna punkt under hösten 1966. Det är riktigt att jag inte röstade för den, men det berodde på att jag inte var riksdagsman då. Jag skulle ha gjort det, om jag hade suttit i riksdagen. I den reservationen står det så här — jag måste läsa upp det aktuella avsnittet i dess helhet för att visa att utbildningsministern inte kan den här frågan: »Utskottet kan icke finna att den reglering av trådsändningarna, som föreslås i propositionen, kan accepteras ur principiell synvinkel. Genom att ensamrätten enligt förslagets 5 8 innefattar även trådsändningar inskränkes yttrandefriheten på ett sätt som enligt utskottets uppfattning måste anses stridande mot yttrandeoch tryckfrihetens grunder. Vidare kommer härigenom ut vecklingen på teleöverföringens område sannolikt att försvåras. I likhet med motionärerna» — det är alltså folkpartiets motionärer man här hänvisar till — »finner utskottet också att en mängd besvärliga gränsdragningsproblem kommer att uppstå. När lagen antogs sade vi alltså exakt detsamma som herr Westberg i Ljusdal och jag säger i dag; att det är orimligt att på detta sätt inskränka mötesoch yttrandefriheten. Jag är övertygad om att utbildningsministern i sitt nästa inlägg kommer att medge sitt misstag och intyga att folkpartiet har följt en konsekvent linje i denna fråga. Utbildningsministern sade att det var fel att se detta som ideologisk stridsfråga. Jag är ledsen, herr Carlsson, men Er pariivän Bertil Zachrisson har i dag redan dementerat Er i Expressen. Jag måste gå igenom några av herr Zachrissons argument, eftersom de just avslöjar en ideologisk skiljelinje mellan socialister och liberaler. Herr Zachrisson är emot att överföringen skall få ske och anför några argument. Han säger att den skulle kosta 300 000 kronor, och de pengarna skulle kunna användas bättre för andra ting än att betala hyra för kabel och lokaler. Ja, det är Bertil Zachrissons mening; andra tycker annorlunda. Och vi skall väl inte använda lagar och deras tolkning för att avgöra på vilket sätt kristet engagerade människor skall använda sina pengar. Det är väl inte Sveriges Radios uppgift att avgöra om ett antal gudstjänster som förmedlas över nationsgränserna är viktigare eller mindre viktiga än en höjning av pastorslönerna, som herr Zachrisson vill satsa på. Bertil Zachrisson säger också att Sve riges Radio skulle kunna visa en av dessa gudstjänster i sitt vanliga program, alltså via etervågorna. Det är möjligt att man kan göra det. Men för arrangörerna är det inte alls tillräckligt. De vill följa hela kampanjen, och de har tillräckligt stöd för att göra det på fyra platser i Sverige — i Stockholm, Göteborg, Örebro och Borlänge. Det är inte statsmakterna eller Sveriges Radio eller Bertil Zachrisson som skall avgöra om det är tillräckligt att följa en gudstjänst, när det finns tekniska möjligheter att via länk överföra samtliga gudstjänster. Sedan säger Bertil Zachrisson att han ogillar Billy Grahams stöd åt Richard Nixon och vad han sagt om Vietnam. Jag upprepar vad jag sade tidigare: Vad vi tycker om Billy Graham är alldeles ovidkommande i denna fråga. Avgörande är om vi vill vidga yttrandeoch mötesfrihetens gränser när vi kan göra det utan skadliga biverkningar. Därför tycker jag att herr Zachrissons artikel i Expressen i dag på ett strålande sätt visar skillnaden mellan liberal och socialistisk samhällssyn. För herr Zachrisson är det naturligt att först ta ställning till värdet av det program och de möten det gäller. Han tittar på kostnader och alternativ, bedömer den man som skall framträda. Därefter kommer han till slutsatsen att han, Zachrisson, inte tycker om detta och att vi därför bör sätta stopp för Sveriges medverkan i den kampanj som går ut till tio länder i Europa. För herr Westberg i Ljusdal och mig är det principen som är viktig: vi skall underlätta för människor att hålla möten, om detta inte skadar andra. Vilken typ av möten det gäller är likgiltigt så länge förkunnelsen faller inom lagens råmärken. Här har vi en ganska dyster illustration av en ideologisk skiljelinje mellan liberalism och socialism. Det är, om man så vill, en liberal specialitet sedan ett par hundra år tillbaka att slåss för vidgad yttrandeoch mötesfrihet också för dem vilkas åsikter man ogillar — ja, kanske framför allt för dem; att man arbetar för frihet för sina egna sympatisörer är självklart för alla politiska riktningar. Därför är det — jag upprepar det — helt likgiltigt vad vi anser om Billy Graham och de gudstjänster som han skall hålla på våren 1970 från Dortmund. Vi kan vara för eller emot dem. Men vi bör inte hindra att de överförs till Sverige.

Herr talman! Vi diskuterade nyss mellanölsproblemet. Finansministern sade då att det var väl underligt om vi skulle behöva göra något undantag för Sverige — svenskarna var väl inte mindre väl skickade att hantera en ölsort som mellanölet än andra länders medborgare. Men när det gäller denna fråga om Överföringar av berörda TV sändningar från utlandet vill man göra undantag för Sverige. Då behandlas inte vi svenskar på samma sätt som t.ex. norrmännen. Utbildningsministern framhåller här att man måste följa lagen. Sedan tilllägger han emellertid att det gäller att tolka lagen på bästa sätt. Ja, det är tydligen en tolkningsfråga, och det var just det som jag ville framhålla. Vi vet vidare mycket väl att Sveriges Radio har ensamrätt på detta område och att företaget, om det i något fall vill avstå från den, får vända sig till regeringen. Först då kan regeringen ta ställning till frågan. Detta utesluter dock givetvis inte att lagen tolkas generöst i ett fall som detta. Det var det jag hoppades och fortfarande hoppas skall ske. Vi får också av utbildningsministern veta att han för dagen inte kan tänka sig att det föreligger något behov av ändring av lagstiftningen. Han säger inget om den av mig tidigare berörda problematiken, nämligen att man mycket väl skulle kunna ta in ett ljudradioprogram från utlandet och sända ut det i en samlingssal, där ett antal personer kan få lyssna till det. Det är ju inget felaktigt i detta. Utbildningsministern säger inte heller något om vad som skulle hindra en motsvarande ordning beträffande TV. På denna fråga fick jag inte något svar. Över huvud taget ville utbildningsministern inte uttala sig om principerna för ställningstagandet till sådana fall som det aktuella. Jag förutsatte och förutsätter alltfort att regeringen har vissa principer fastlagda, och det skulle ha varit mycket intressant att få ta del av dessa principer.

Herr talman! Herr Ahlmark läser endast de delar av tidningsartiklar och annat som han tycker passar sina argument. Jag har i de sammanhang, där jag yttrat mig om det problem vi diskuterar, sagt — för övrigt i likhet med vad också utbildningsministern framhållit i denna debatt — att det är Sveriges Radio som avgör denna fråga. Det är alltså grundprincipen. Det kan emellertid vara intressant att diskutera också den övriga problematiken, även om den delvis faller utanför den fråga som vi i dag behandlar. Jag tror att det föreligger en skillnad i sättet att se på vad som ger yttrandefrihet i egentlig mening. Per Ahlmark använder yttrandefriheten som ett argument för det sätt på vilket han vill ha radioverksamheten organiserad. Men han är naturligtvis medveten om att en sådan ordning som han förespråkar medför en mycket stark begränsning av yttrandefriheten. Den skulle i det aktuella fallet innebära att människor i vissa delar av landet skulle ha möjlighet att se programmet i fråga samtidigt som man skulle försvåra för Sveriges Radio att sända programmet över det vanliga Eurovisionsnätet. Det naturliga för dem som arrangerar konferensen i Dortmund hade varit att vända sig till Eurovisionen i Genéve och be att få sända den som ett vanligt program. Detta program kan då sändas ut till alla människor i ett land. Vem som helst skulle få se programmet utan extra kostnad medan det arrangemang, som herr Ahlmark nu talat för, är förenat med avsevärda utgifter, eftersom man måste köpa sig rätten till länköverföringen. Det är denna princip som herr Ahlmark förespråkar. Det låter på herr Ahlmark som om han skulle bevaka stora och angelägna ideella intressen, medan det i själva verket är fråga om ett rent kommersiellt intresse för köp av en länköverföring. Ett sådant tillstånd skulle, såsom alla förstår, få till konsekvenser att man inte heller kan stoppa andra, som förfogar över så mycket pengar som behövs för att kunna göra länköverföringar. Det är riktigt som herr Ahlmark säger — han läste inte upp det, men det stod också i Expressen att jag hade sagt det — att vad vi tycker om en människa inte skall avgöra om hon skall ha chansen att yttra sig eller inte. Jag tycker att det är helt riktigt att Billy Graham kommer till tals i de vanliga radioprogrammen, precis på samma sätt som när det är fråga om annan information i vårt land, och det skall han göra oberoende av vad vi har för åsikter om honom. Men i det här fallet tycker jag att herr Ahlmarks idé om hur det skall gå till försvårar för människor att få se och höra vad Billy Graham förkunnar.

Herr talman! Med hänsyn till den utformning som debatten har fått önskar jag bara säga att jag för min del inte vill blanda in socialism och liberalism i det här resonemanget. För mig är detta en kristen fråga och en fråga för den frikyrka som jag tillhör, och det är det som gjort att jag har ställt min fråga.
Herr talman! Jag har full förståelse för herr Johanssons i Skärstad deklaration. Vad som föranlett den är väl att diskussionen under de senaste inläggen har vidgats till att omfatta någonting mer än vad som avsågs från början. Om man för in frågan om kommersiell radio och TV eller frågan om ett företag av publice-service-karaktär, då är det en ideologisk fråga, där politiska värderingar slår igenom. Om det gäller radions självständighet eller statsmakternas möjligheter att utöva påtryckningar mot Sveriges Radios ställning, då är det också en fråga om ideologi. När herr Ahlmark säger att jag totalt missuppfattat vad folkpartiet står för, så skall jag gärna erkänna att det gör jag väl då och då. Det är inte alltid så lätt att hänga med i alla ståndpunkter, men på den här punkten vet jag mycket väl efter många diskussioner med herr Ahlmark vad han stod för och hur ivrigt han propagerade för att vi skulle ha ett helt annat system för radio och TV än vad som blev beslutat. Det intressanta var om folkpartiet skulle lyckas få sina allra närmaste med på en sådan linje, men därvidlag misslyckades man ju totalt. Man fick inte med sina mittenbröder på en sådan uppläggning, och därmed var saken inte längre politiskt intressant. På den punkten vill jag också säga till herr Ahlmark att vad diskussionen bör gälla är om vi skall göra ett avsteg från principen om radioföretagets självständighet. Det är den frågan vi måste komma tillbaka till. Här i riksdagen har beslutats om bestämmelser som förhindrar regeringen att utöva påtryckningar mot Sveriges Radio. Efter herr Ahlmarks inlägg måste jag ställa den frågan: Menar herr Ahlmark att jag som statsråd skall bryta mot de bestämmelser och de lagar som riksdagen har stiftat, eller vart vill herr Ahlmark komma med sitt senaste inlägg?

Herr talman! Jag skulle känna mycket större respekt för Ingvar Carlsson i det här ögonblicket, om han medgav att han inte kände till att folkpartiet reserverat sig beträffande 5 § och att det var därför han påstod att vi var med på 5 8 i nuvarande formulering. Jag har läst upp folkpartiets reservation, och jag har visat att om den reservationen hade gått igenom så hade det här problemet vi nu diskuterar inte behövt uppstå. Ingvar Carlsson kunde väl ändå säga att han gjorde ett misstag. Jag skall glömma det, om han erkänner det. I stället försökte statsrådet dra upp en stor debatt om vårt förhållande till centerpartiet o.s.v. Jag tänker inte gå in i en sådan debatt, ty jag håller mig inom ramen för interpellationsämnet. Utbildningsministern frågade, om jag anser att han skall bryta mot lagen genom att utöva påtryckning på Sveriges Radio på ett sätt som lagen inte medger. Jag har klart sagt vad jag tycker att man skall göra. För det första bör man — och det är ett allmänt uttalande som också är riktat till Sveriges Radio — tolka lagen på ett generöst sätt och inte på ett restriktivt sätt. Jag tillåter mig att kalla detta för en liberal tolkning. För det andra menar jag att 5 § bör ändras, t.ex. på det sätt som folkpartiet föreslog hösten 1966. Om man begär att på något sätt få lätta på monopolet, är det alldeles orimligt att Sveriges Radio skall kunna säga att monopolet inte får lättas på denna punkt. Det är väl rimligare att man då skall kunna överklaga till någon annan instans än Sveriges Radio. Men enligt lagens formulering kan Sveriges Radio hindra regeringen från att ta upp denna fråga, och det har Ingvar Carlsson också på ett alldeles korrekt sätt refererat. Jag tycker alltså att det är fel att man inte kan vädja till herr Carlsson utan måste gå omvägen via Olof Rydbeck. Bertil Zachrisson gjorde ett förtvivlat försök att rädda sin ideologiska position. Jag vill då säga att av hans artikel i Expressen framgår, att det är Svetiges Radio själv som avgör detta. Det har också framgått av samtliga inlägg i dag att det är så. Det sade jag också i mitt anförande. Det vet var och en som har läst 5 §. Men sedan säger herr Zachrisson att i själva verket innebär den linje som Olle Westberg och jag driver att man begränsar yttrandefriheten för andra. Det är ett mycket konstigt resonemang. Om man ger låt säga 10 000— 20000 människor i Stockholm, Göteborg, Örebro och Borlänge chansen att i samma ögonblick som gudstjänsten hålls i Dortmund följa den på dessa fyra platser, då ökar man ju friheten för dem! De hade ju annars inte haft en chans att se den. Man minskar ju inte friheten för dem som bor t.ex. i Malmö eller i Kiruna. De skulle ändå inte ha fått se gudstjänsten. Man ökar alltså friheten för de människor som är närvarande vid dessa möten utan att minska den för andra. Herr Zachrisson säger då att man skulle kunna visa något av dessa program i Sveriges Radio. Javisst! Det är ingenting som hindrar Sveriges Radio från att visa ett av dessa program och samtidigt låta arrangörerna via länk visa alla gudstjänsterna på dessa fyra platser. Det finns inga tekniska eller ekonomiska eller ideologiska hinder för det, såvitt jag förstår. Då ökar man verkligen friheten för alla grupper av människor. Till slut säger Bertil Zachrisson att vad jag förordar är att man skall »köpa in sig> på länken. Jag tror att orden föll så. Det kostar att hyra länken och att hyra möteslokal. Det är riktigt. Det kostar att trycka tidningar. Det kostar att hyra alla typer av möteslokaler. Det kostar pengar. Men inte blir det mera frihet, om man t.ex. förbjuder tidningar i ett land därför att det kostar pengar att ge ut tidningar. Det blir inte mera frihet, om man förbjuder de här mötena därför att det kostar pengar att hyra länken. Herr Bertil Zachrisson har tänkt alldeles fel. Han tror att färre möten betyder större frihet. Enligt liberal ideologi är det tvärtom.
Herr talman! Herr Ahlmark försöker isolera frågan om reservlänken. För mig är det en utomordentligt viktig sak att samma principer skall gälla för den som för den allmänna sändningsverksamheten. En annan punkt som jag skulle vilja ta upp är följande. Herr Ahlmark tycker att det är fel med det nuvarande systemet, att Sveriges Radio skall bestämma självständigt härvidlag. Han skulle vilja gå till statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet och alltså gå förbi Sveriges Radio. Men därmed sopar ju herr Ahlmark undan en av de viktigaste principerna i de nuvarande bestämmelserna, nämligen Sveriges Radios självständighet. Vill herr Ahlmark tumma på den självständigheten på några fler punkter, ty nu är han verkligen ute på det sluttande planet?

Herr talman! Jag förstår mycket väl att utbildningsministern går upp i falsett. Det är givet att han nu vill försöka dölja att han gjorde ett misstag beträffande folkpartiets hållning till den paragraf som vi diskuterar. Han sade i sitt första inlägg att vi var med på den här paragrafen när lagen beslutades — men jag har visat att vi inte var med på den. Han har haft ett par chanser att ta tillbaka sitt påstående, men har inte velat göra det. I stället försöker han på ett utomordentligt aggressivt sätt föra över debatten till helt andra områden. Men, herr statsråd, medge först att Ni gjorde ett misstag, när Ni sade att vi var med på 9 §i dess nuvarande formulering. Sedan frågar statsrådet Carlsson om jag vill ha olika regler för länköverföringar och eteröverföringar. Det är klart att jag vill. Det är det jag, och även herr Westberg, pläderat för i hela denna debatt. Vi vill lätta på 5 § i vad avser just länköverföringar. Det är en viss skillnad mellan länköverföringar och eteröverföringar, ty de som går via tråd konkurrerar inte om olika våglängder och dylikt. Eftersom länköverföringarna går via tråd, kan man ha litet olika regler för dem i förhållande till eteröverföringarna. Slutligen säger utbildningsministern att det skulle innebära att man inkräktade på Sveriges Radios frihet, om man skulle kunna gå till herr Carlsson innan herr Rydbeck säger nej. Jag ser det här på rakt motsatt sätt. Vi kan ha olika meningar om monopolet — och det vet jag att vi har — men det är inte det vi diskuterar just nu; vi diskuterar trådsändningar. Om vi har ett monopol och i något avseende vill lätta på det, nämligen beträffande länköverföring, skall man då gå till monopolet och be att få lätta på monopolet, eller skall man gå till någon annan instans, t.ex. till regeringen? Jag kan också tänka mig en tredje instans. Är det rimligt att man skall gå till monopolet och säga att nu vill vi lätta på monopolet i det här avseendet? Jag har ifrågasatt det och tycker att man skall ändra lagen. Herr Carlsson kan 1 sitt nästa inlägg — vid sidan av att han ber om ursäkt för att han kom med en förvrängd beskrivning av vad vi gjorde på hösten 1966 i fråga om 5 8 — medge att det ligger något i mina argument också på den här punkten.

Herr talman! Kammaren har här att ta ställning till ett utskottsutlåtande i anledning av de likalydande motionerna I: 461 och II: 594. Motionerna upptar två problem. Det ena är anordnande av ökade resurser för vård av patienter som lider av sjukdomar i perifera kärl, vilka är tillgängliga för kärlkirurgisk behandling. Det andra är frågan om inrättande av en professur för att befordra forskningen på detta område samt att docenten Sven Bellman får den professuren. Motionärerna hävdar att resurserna är för små när det gäller vården av ifrågavarande patienter. Man anger bl.a. att docent Bellmans väntelista år 1966 upptog 249 fall samt att väntetiden hos honom för att få denna kärlkirurgiska behandling var två år. Frågan har nu varit på remiss hos ett flertal instanser, bl.a. hos socialstyrelsen, som har ställt sig positiv till inrättandet av en specialklinik för den perifera kärlkirurgin, då detta skulle stimulera utvecklingen av den särskilda teknik varom här är fråga. De andra remissvar som avgivits kan inte sägas vara positiva till motionärernas förslag. Man har framhållit att den kärlkirurgiska verksamheten här i landet är väl tillgodosedd — ja, t.o.m. att den är synnerligen väl tillgodosedd vid Karolinska sjukhuset. Och vad väntetiden för den behandling det här gäller angår sägs det i remissvaren att den numera är högst fyra veckor. Den teknik som docent Bellman tillämpar har också, åtminstone av något remissorgan, beskrivits som alls icke exklusiv. Man är emellertid, för den händelse att den föreslagna professuren verkligen inrättas, i remissvaren mycket angelägen om att understryka att det i så fall skall vara den sökandes meriter som skall vara avgörande för utnämningen av professor. För min del saknar jag förutsättningar att bedöma om vårdresurserna är tillräckliga eller inte, men jag har ingen anledning att tvivla på motionärernas uppgifter. Dessa är emellertid från år 1966 medan remissvaren avgivits i somras. Det kan givetvis ha hänt en hel del under den mellanliggande tiden. Om emellertid allt vore så väl ordnat som en del remissvar ger vid handen, framstår det som egendomligt att socialstyrelsen säger sig vara positivt inställd till inrättande av en specialklinik i landet för den perifera kärlkirurgin. Och inte nog med detta — man vill också stimulera utvecklingen av den särskilda teknik som det är fråga om. Motionärerna har i en bilaga till sin motion redogjort för antalet amputationer vid ett antal sjukhus i vårt land under åren 1963—1967. Man kan därav utläsa att det förekommer ett stort antal amputationer, vilka många företas till följd av kärlsjukdomar, artärsjukdomar och diabetes. Många av dem som blivit föremål för den behandlingsteknik som det nu gäller har kunnat återgå till arbete, andra har sluppit amputation och blivit så pass bra att de inte behövt anlita: långtidsvård på sjukhus för sin sjukdom. Jag finner det för min del angeläget alt hjälpa de människor som hotas av amputation till följd av olika sjukdomar. Jag hoppas innerligt att de enligt min uppfattning negativa uttalanden som gjorts i remissyttrandena ändå inte skall föranleda att man inte på allt sätt söker medverka till att ifrågavarande behandlingsteknik förbättras. Med anledning av de framförda reservationerna kunde emellertid utskottet inte inta någon annan ståndpunkt än vad dess utlåtande innebär. Jag har inte något särskilt yrkande men har ändå velat framhålla att detta på intet sätt får tas lill intäkt för att allt skulle vara väl beställt. Det behövs en fortsatt utveckling på detta område.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

Herr talman! Det är jag och några ledamöter av denna kammare liksom en ledamot av första kammaren som väckt förevarande motionspar, vilket är en gammal bekant. Denna fråga har varit uppe till behandling varje år sedan 1965 men med olika motionärer. Det gäller inte någon partiskiljande fråga, vilket framgår både av den tidigare behandlingen och av de namn som står bakom årets motionspar. Det är repre sentanter för det parti jag representerar, moderata samlingspartiet, för centerpartiet och för socialdemokraterna. Det är alltså ingen partiskiljande fråga, men det är en fråga om medmänsklighet. Om man spetsar till saken kan man säga att det gäller om människor skall opereras eller amputeras. Det har, såsom herr Mattsson framhöll, gjorts gällande att allt är väl beställt på det område vi tagit upp, vilket är ganska egendomligt. Universitetskanslersämbetet har t.ex. uttalat att tillräckliga skäl inte föreligger för inrätlande av den föreslagna personliga professuren för docent Bellman. Jag införskaffade, innan våra motioner skrevs i år, viss statistik — som i sammandrag redovisats såsom bilaga till motionsparet — över antalet amputationer vid vissa sjukhus under tiden 1963—1967, alltså under en femårsperiod. När jag tog del av denna statistik blev jag verkligen upprörd över att frågan behandlats på ett så ointresserat sätt under tidigare år. Det framgår att vid de redovisade sjukhusen — det är bara en del av de största sjukhusen i landet — har under den aktuella femårsperioden amputerats 1546 människor eller »fall», som det heter; varje människa är ju ett fall. Antalet amputationer på grund av olycksfall är litet — det gäller sammanlagt 65 fall. Detta är inte delredovisat i bilagan till motionsparet men däremot i de sifferuppgifter jag fått. Den alldeles övervägande delen av amputationerna har gjorts på grund av diabetes, kärlsjukdomar och artärsjukdomar.

Nu förekommer en hel del verksamhet på detta område, men det står klart att den speciella operationsteknik som docent Bellman företräder går litet utöver det vanliga. Frågan har, som jag sade; tidigare behandlats här i kammaren vid flera tillfällen, och den har även och kanske framför allt behandlats inom Stockholms stad. Av ett remissyttrande som Stockholms stads sjukvårdsstyrelse avgivit framgår med all önskvärd tydlighet hur frågan behandlats.

Docent Bellman bedrev då sedan år 1959 en verksamhet av ifrågavarande slag först vid Serafimerlasarettet och sedan vid Karolinska sjukhuset inordnad under sjukhusens kirurgiska kliniker. Bellman erhöll under den tid han verkade vid Karolinska sjukhuset ett forskningsunderstöd. Vid ett par tillfällen begärde lärarkollegiet vid Karolinska institutet inrättande av en laboratur i kirurgi, särskilt kärlkirurgi, med inriktning på Bellmans arbete. Tjänsten upptogs dock icke på kanslerns förslag till avlöningsstat för Karolinska institutet. Frågan upptogs sedermera i motioner vid 1965 års riksdag.» Dessa avslogs som bekant. »En av direktionen för Karolinska sjukhuset i petitaskrivelse för år 1966 med tanke på Bellman gjord framställning om inrättande av en tjänst som biträdande överläkare vid Karolinska sjukhusets kirurgiska klinik fann Kungl. Maj:t icke skäl att bifalla. I motioner till 1966 års riksdag begärdes ånyo, att riksdagen mätte besluta om en laboratur i perifer kärlkirurgi vid Karolinska institutet, Icke heller denna gång ansåg utskottet sig kunna biträda förslaget. Bellman är sedan 1 juli 1966 anställd som byråläkare vid försvarets sjukvårdsstyrelse. Den 14 juni 1966 lämnades i sjukvårdsstyrelsen en rapport om eventuellt anordnande av kärlkirurgisk verksamhet vid något av stadens sjukhus. Styrelsen beslöt därvid uppdraga åt förvaltningen att vidta åtgärder för alt snarast möjligt åstadkomma en specialiserad kärlkirurgisk verksamhet i stockholmsområdet samt att till denna knyta docent Bellman.

Det ansågs att man skulle försöka ordna någonting till betydligt lägre kostnader genom att inrätta en provisorisk kärlkirurgisk klinik vid Sabbatsbergs sjukhus. Vidare förutsatte man att sjukvårdsstyrelsen om den efter en samlad bedömning av frågan skulle vilja föreslå någon bättre, alternativ lösning ägde rätt att återkomma i detta ärende. Vad jag nu anfört är utdrag ur sjukvårdsstyrelsens remissvar. Därav framgår väl med all önskvärd tydlighet hur man bollat med denna fråga under flera år utan att någonting har hänt. Å andra sidan har man inte på något sätt ifrågasatt behovet av denna verksamhet. Socialstyrelsen säger i sitt remissvar: >Frågan om inrättande av en kärlkirurgisk enhet, specialiserad på perifer kärlkirurgisk verksamhet inom Stor Stockholmsområdet, har tidigare varit föremål för överläggningar mellan dåvarande medicinalstyrelsen och representanter för Stockholms stads sjukvårdsförvaltning.

Det förefaller mig nämligen helt uppenbart, att träningen i kärlkirurgi är alltför bristfällig i vårt land. Alltför många patienter främst med akuta artärsjukdomar av allehanda slag, skador, embolier etc., forslas ofta långa vägar för att få sin skada behandlad. Orsaken till detta är mycket enkel. Många av de utomordentligt dugliga kirurgkollegerna landet runt saknar inte bara den praktiska utbildningen i kärlkirurgi utan är dessutom tveksamma om indikationer och metodik. Jag tycker nog att det är hög tid att det ordnas kliniker för randutbildning i denna form av kirurgi, och det kan, så vitt jag förstår, endast ske på en klinik där artärrekonstruktioner är daglig rutin.> Detta är alltså vad docenten Stig Ekeström vid Karolinska sjukhuset har uttalat så sent som 1968. Mot den bakgrunden är det rätt egendomligt att vissa remissinstanser förklarar att allt är väl beställt. Det är också att märka att den speciella rekonstruktionsteknik som Sven Bellman ägnar sig åt tar särskilt sikte på det perifera blodkärlssystemet. Här rör det sig inte bara om amputationer av lemmarna, utan denna specialitet har väldig betydelse också på andra områden. Det uppges att varje år drygt 9 000 personer i Sverige dör av kärlsjukdom i det centrala nervsystemet. Hjärnblödning är en dominerande grupp. Ungefär 25 procent av alla hjärnblödningar anses vara orsakade av sjukdom i puls ådror utanför hjärnan, vilka är tillgängliga för förebyggande kirurgisk behandling. Inom den grupp av dessa drygt 9 060 människor som fått diagnosen blodpropp i hjärnan har i 60 procent av fallen katastrofen i hjärnan följt på sådana förändringar i kärl belägna utanför hjärnan. Flertalet av dessa kärlförändringar anses kunna behandlas framgångsrikt genom förebyggande operation, och docent Bellman har enligt uppgift själv gjort ett 40-tal sådana. Det är alltså fråga om en mycket nödvändig specialitet på ett mycket stort område som kanske kostar en del pengar men som har en oerhörd betydelse för den enskilde. Denna fråga gäller inte i första hand en person — den gäller möjligheten att utnyttja docent Bellmans stora kunskaper för att kunna hjälpa fler av de arma människor som i annat fall döms till amputation och invaliditet. Vad en sådan hjälp betyder för varje enskild människa kan naturligtvis inte uppskattas i pengar, men ändå är detta också en ekonomisk fråga. Om samhället slipper utgifter på grund av invaliditet för ett antal människor och dessa i stället kan uträtta produktivt arbete innebär det en ekonomisk vinst. Jag skall be att få läsa upp några rader ur ett brev från en patient som docent Bellman helt nyligen har opererat och som har medgivit att det får läsas upp. Han skriver: » Vintern 1968 kände jag smärtor vid nedre högra foten. Smärtorna tilltog och så småningom hade jag svårt att gå mer än cirka 10 steg åt gången och däremellan måste jag vila. Jag besökte en — — — kärlkrampsläkare och han såg att det även blivit bensår vid lilltån. Läkaren rekommenderade mig att hålla foten igång med olika rörelser och sade att jag skulle gå på en speciell behandling för benet. Jag gick på 15 behandlingar, men det hjälpte inte, smärtorna tilltog och jag fick ytterligare sår. På nätterna kunde jag inte sova för smärtorna tilltog, utan jag fick sitta uppe i en stol. Då blev det någon lindring. Jag blev rekommenderad att besöka — — — professorn i hjärtsjukdomar och efter mycket besvär fick jag tillträde till honom. Han sade att jag måste fortsätta med rörelserna, någon operation kunde man inte göra på grund av min höga ålder, utan jag måste förbereda mig på att så småningom amputera benet. Professorn gav mig namnet till en läkare — — — för diskussion om amputering av benet. Givetvis ville varken jag eller min familj att detta skulle ske. Genom en vän till mig kom jag så småningom till Docent Bellman och efter många undersökningar föreslog docenten att jag skulle få en blockad i ryggen som eventuellt skulle hjälpa. Sedan blockaden blivit utförd avtog smärtorna efter en tid, bensåren, som hade blivit ännu flera, läktes och jag kunde åter igen sova om nätterna. Nu känner jag mig mycket bättre, kan gå normalt och har inga besvär — — — Det är min förhoppning att Docent Bellman kan få utöva sina tjänster och hjälpa ännu fler människor i min situation — — —.>» Det var ett öde bland många. För mig som lekman framstår det som helt naturligt att kärlkirurgin behöver större resurser och att docent Sven Bellmans kunskaper bör utnyttjas. Detta är som sagt inte någon personlig fråga det är en fråga om medmänsklighet. Vi bör se till att så många människor som möjligt blir hjälpta, när det nu finns vissa utsikter för dem att kunna få hjälp. Jag ber att få yrka bifall till motionerna I: 461 och 11: 594.

Herr talman! Denna fråga har vi behandlat några gånger tidigare, och herr Åkerlind har redogjort för behandlingen av den i både riksdagen, Stockholms stad och universitetskanslersämbetet. Jag kan egentligen inte rikta någon anmärkning mot utskottets behandling, även om jag skulle önska att detta ärende fick en annan utgång än den utskottet föreslår. I yttrandena har sagts att man inte kan förorda personliga professurer; skall man ha en professur bör den tillsättas i fri konkurrens. Jag håller helt med om att det är en ståndpunkt som bör vara vägledande. Men är man »tänd»> på någonting, tycker man att det är så angeläget att man vill gå vid sidan om de vanliga reglerna. Det är förklaringen till att man ibland försöker åstadkomma lösningar på genare väg än den som vi i allmänhet följt. Det är beklagligt att docent Bellman måst sluta med denna verksamhet. Det gör det mycket svårare för oss att få en vändning i denna fråga. Vad det här gäller är att man på grund av kärlskador kan tvingas till amputation av en fot eller ett ben med den invaliditet som därav följer. Det kan sedan mycket väl hända att även det andra benet måste amputeras, och prognosen är över huvud taget mycket dålig. Om emellertid docent Bellman får tillfälle att göra en operation enligt sin metod, kan han få den sjuke alt gå igen. Jag har sett personer som varit uppe och dansat sedan de genomgått en sådan operation, personer vilkas dagar man trodde var räknade. De har blivit friska och kunnat utföra sitt arbete och över huvud taget föra ett normalt liv. Det är därför svårt att behöva konstatera att docent Bellmans kapacitet inte kommer till användning. Det är riktigt som herr Åkerlind sade att socialstyrelsen ställt sig positiv till förslagen om den ifrågavarande professuren. Det är också riktigt att Stockholms stad ansett att det nog finns skäl att utföra dessa operationer, men i avvägningen mot andra kostnadskrävande anordningar inom sjukvården har man velat skjuta på denna fråga. Man har sagt att det kanske kan inrättas en mer provisorisk avdelning på gamla Sabbatsberg i avvaktan på att det byggs ut en riktig avdelning på Karolinska sjukhuset. Det tyngst vägande i herr Åkerlinds anförande var hans citat av docent Ekeström, som klart pekar på att det här inte bara föreligger ett behov av en läkare som opererar dessa fall utan även av en klinik där andra läkare kan lära sig tekniken och sedan tillämpa den på andra håll. Docent Ekeström känner till denna teknik och har i många fall kunnat hjälpa patienter. Docent Ekeström har påpekat att patienter får färdas långa vägar, att dessa kärlskador, som ofta framtvingar amputationer, sammanhänger med andra förändringar och medför mycket svåra skador även på andra kärl och att patienten bryts ned efter en amputation. Men det är inte »>poppis> i dag med detta. Det är mer »poppis> att till mycket stora kostnader och med mycken äventyrlighet ta organ från avlidna eller levande människor för att plantera in dem i sjuka människor. I detta fall gäller det att behålla organ som människor har. Men det är för dagen inte så >poppis>, att man vill bryta den vanliga tågordningen. Och det är inte mer >poppis> än att man jämför det med andra ting som man kan få för motsvarande kostnader. Detta är förståeligt med hänsyn till de kostnader man har på sjukvårdens område. Att man blir intresserad av en sådan här fråga beror inte på att man är socialdemokrat, högerman eller centerpartist, utan det beror på att man kommit i kontakt med sådana här fall och nästan kan säga att människor har räddats till livet. Då blir man engagerad och frågar sig, om detta inte är någonting som borde få förtur. Jag kommer att yrka bifall till de föreliggande motionerna. Det bör inte medföra att jag blir kritiserad för att inte känna till behandlingsordningen här i riksdagen. Den känner jag mycket väl till men är så engagerad i denna fråga, att jag än en gång vill ge min röst för motionerna. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till motionerna I:461 och II: 594.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att i egenskap av medmotionär anlägga några synpunkter på denna fråga. Jag kan instämma i det som sades av herr Åkerlind och även i det som sades av fru Eriksson i Stockholm. Jag tror att fru Eriksson hade alldeles rätt i att vi är engagerade i denna fråga, vi är »tända» på den. Därför vill vi också att någonting skall hända. Under tre tidigare riksdagar har denna fråga varit föremål för behandling. Att den nu kommer tillbaka beror väl inte bara på att riksdagen tidigare avslagit motionerna. Jag tolkar det också som ett bevis för att det föreligger ett mycket stort behov av fortsatt forskning på detta område. De remissyttranden som utskottet inhämtat med anledning av den motion vi nu behandlar ger också stöd för förslaget om inrättande av en specialklinik för perifer kärlkirurgi. Längre än så förefaller det inte som om man hade kurage och kanske inte heller intresse att gå. Självfallet löser man inte dessa svåra problem när det gäller mänskliga sjukdomar genom att tycka si eller så. Enligt min mening har man tyckt alldeles för länge utan att något väsentligt blivit gjort i denna sak. Frågan om en specialklinik för perifer kärlkirurgi har hittills mest bara, på papperet, valsat runt till olika sjukvårdsmyndigheter; den ena har sagt ja, den andra har sagt nej och den tredje har besvarat frågan med jaså. Denna förhalning gör ett intryck av att det gått personlig prestige i frågan. Det förefaller som om det någonstans i de instanser som har befattat sig med frågan sitter någon myndig person som vill förhindra en sådan personlig professur som motionärerna här i riksdagen tagit ställning för. Under tiden växer skaran av människor som drabbas av kärlsjukdomar och snarast behöver komma under sakkunnig behandling. Jag vill inte förneka att möjligheter till behandling finns redan nu, men frågan är om de resurser som nu finns är de bästa som samhället kan ge och om vi har tagit vara på de möjligheter som finns här. Docent Bellman är, som redan har omvittnats, en erkänt duktig forskare och kirurg på detta område. Vi motionärer är av den uppfattningen att en personlig professur för honom både forskningsmässigt och behandlingsmässigt skulle föra denna fråga starkt framåt. Från den enskilda människans synpunkt finns det egentligen bara två möjligheter när hon drabbas av en kärlsjukdom: att operera eller att amputera. Jag skall inte ge mig in på några värderingar. Jag vill bara säga att jag inte är övertygad om att människor som drabbas av kärlsjukdomar alltid botas med det för dem mest gynnsamma resultatet. Docent Bellman har med sitt stora intresse och sin dokumenterade skicklighet på detta område trots allt ställt sig till förfogande genom den privatmottagning han sköter på sin fritid och därigenom säkerligen räddat många människor från en annars oundviklig amputation. Jag kan vittna om det, eftersom jag själv åtminstone några gånger har suttit i docent Bellmans provisoriska väntrum och talat med många av hans patienter som befinner sig i en svår situation. De har uttryckt sin glädje över den räddning som har kommit dem till del. Självfallet hinner docent Bellman inte på den begränsade tiden ta sig an alltför många människor, men jag vill starkt understryka att det är en förmån att få behandlas av honom, en förmån som jag skulle önska att också andra människor kunde få. Ett sätt att öppna en sådan reell möjlighet är, som jag ser det, att inrätta en personlig professur för docent Bellman såsom vi har föreslagit i motionerna. Det skulle också ge honom möjlighet till fortsatt forskning på detta oerhört viktiga område. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionerna I: 461 och II: 594.

Herr talman! Låt mig i största korthet skildra sakläget i den fråga som vi nu debatterar. Jag gör det å utskottets vägnar, men det utesluter givetvis inte att jag kan ha ett personligt intresse för lösningen av den problematik som detta ärende rör sig om. Utskottet har försökt skaffa sig säkraste möjliga underlag för sin behandling av motionsförslaget om en personlig professur i perifer kärlkirurgi för docent Bellman — observera att motionsförslaget uteslutande gäller en personlig professur. Frågan om en laboratur — senare en professur — åt docent Bellman har varit före vid fyra tidigare tillfällen, t.o.m. ett mer än utskottet har redovisat. Vid behandlingen iår har yttranden över motionerna inhämtats från flera myndigheter, vilket inte har gjorts tidigare. Dessa yttranden ger — tyvärr, säger jag gärna — långt ifrån tillräckligt underlag för att biträda ett förslag om att inrätta den föreslagna professuren. Yttrandena är mycket utförliga och förtjänar att läsas. De redovisas i sammandrag i utskottets utlåtande. ” Då utskottet alltså inte kan biträda yrkandet om en personlig professur i kärlkirurgi för docent Bellman, innebär detta icke på något sätt — det vill jag understryka å både utskottets och egna vägnar — att man förringar värdet av docent Bellmans insatser inom kärlkirurgin. Det synes utskottet väl omvittnat att hans arbete är gagnerikt, och utskottet understryker i år liksom tidigare att förutsättningarna för docent Bellmans fortsatta verksamhet inom den perifera kärlkirurgin i första hand torde vara av sjukhusorganisatorisk art. Utskottet utgår därvid från att exempelvis Stockholms stads sjukvårdsstyrelse vidtar alla rimliga åtgärder för att tillgodose det lokala behovet av den kärlkirurgiska specialiteten. Av sjukvårdsstyrelsens utlåtande kan man inhämta att saken faktiskt är under behandling där, även om tidsfaktorn är litet oroande.

Herr talman!

Jag förstår inte att Stockholms stad och Karolinska sjukhuset förefaller vara ointresserade av den föreslagna professuren.

Utskottet säger att sjukhusorganisatoriska förhållanden lägger hinder i vä gen för inrättandet av denna professur. Ja, om en direktion inte har kunnat få någonting gjort för att lösa detta problem sedan fru Eriksson i Stockholm först aktualiserade frågan, måste det väl vara något fel på direktionens vilja. Man har diskuterat lämpligheten av att riksdagen uttalar sig om personliga professurer.

Därför tycker jag att det inte finns någonting som säger att utskottets motivering för att riksdagen inte skulle kunna besluta inrättandet av en personlig professur och säga vem som skall ha den — det är vad vi vill säga här — skulle lägga hinder i vägen för ett beslut i dag. Vi tvingas ju inom sjukvården till specialisering både av forskningen och i fråga om praktisk utövning. Om man nu inte i Stockholm kan lösa de organisatoriska frågorna, kan jag garantera för att vi inom andra sjukvårdsområden är så intresserade av att få denna fråga löst att vi med stor tacksamhet skall ta emot en professor i detta ämne. Jag vill inte säga vilket sjukhus som skulle ligga närmast till hands; jag tror inte det är absolut avgörande för denna fråga. Jag tror emellertid att en professur för docenten Sven Bellman är något som riksdagen ändå skulle kunna säga ifrån att vi önskar. Herr talman! Jag har velat understryka dessa synpunkter, vilket jag har gjort förut. Oavsett de här anförda motiveringarna och vad som sägs i sakkunnigutlåtanden förhåller det sig ändå så, att docent Bellman har gett sig in i forskning och utövning på ett för sjukvården betydelsefullt område. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till motionerna i detta ämne om en personlig professur för docent Bellman. B. ge till känna bl.a. att eftervården borde stärkas t.ex. genom inrättande av fler behandlingshem för eftervård,

Herr talman! På hälsooch sjukvårdens område är vi i en situation som i förstone kan förefalla paradoxal. Å ena sidan satsar vi en allt större andel av våra resurser på hälsooch sjukvård. Den andel av bruttonationalprodukten som går till sjukvård har ökat från 4,3 procent år 1965 till 5,3 procent år 1967 och kanske till 6 procent år 1968. Vi har också haft en betydande utveckling resursmässigt av hälsooch sjukvården under senare år. Vi har fått större och mera differentierade vårdresurser samt mera och bättre utbildad personal. Å andra sidan är hälsooch sjukvården fortfarande ett bristområde i vårt samhälle, och det finns alltjämt anledning till oro och kritik. Resurserna räcker inte till, utbyggnaden har skett ojämnt. Inom vissa sektorer och landstingsområden börjar läget nu bli relativt tillfredsställande, medan det inom andra är mindre tillfredsställande. Fortfarande gäller som allmän bedömning att vårdköer och väntetider i alltför hög grad kännetecknar den svenska sjukvården. Trots utvecklingen har hälsooch sjukvården inte varit rustad att möta de växande kraven. Utbyggnaden av vårdsektorn har ibland skett oöverlagt och kortsiktigt. I alltför många fall har den kommit för sent och varit otillräckligt samordnad. Det är diskutabelt om vårdresurser och personal har satts in på områden där behovet varit störst. Folkpartiet har begärt att ett hälsooch sjukvårdspolitiskt program skall utarbetas. På basis av undersökningar om det faktiska vårdbehovet måste man angelägenhetsgradera och stimulera utvecklingen efter långsiktiga humanitära och politiska värderingar. Det är ofrånkomligt och nödvändigt att vi fortsätter att anslå växande resurser till offentliga utgifter för vård, men hur mycket och på vilka områden vi skall satsa måste bli föremål för politisk debatt och värdering. Folkpartiet har hävdat att det i ett sådant program bör läggas ökad vikt vid förebyggande och eftervårdande insatser, och målen bör vara helhetssyn, integration och samverkan. Statsutskottets majoritet framhåller att en del utredningar och arbetsgrupper har till uppgift att belysa olika sektorer inom vårdområdet. Vi är medvetna om det — samtidigt som jag måste konstatera att en del av de utredningarna och arbetsgrupperna har tillkommit sedan motionerna väcktes. Vad vi behöver är emellertid en samlad bild av hela vårdsektorn, en helhetsbild som bygger på delprogram och där förebyggande vård och eftervård knytes starkare till hälsooch sjukvården samt där vårdens målsättningar och prioriteringar klargöres. Jag vill i sammanhanget uttala min tillfredsställelse över det utskottsutlåtande som vi nyss behandlade, statsutskottets utlåtande nr 133, i vilket begärs en utredning om den psykiska hälsooch sjukvården. I det utlåtandet kon staterar utskottet — och uttalandet bygger på socialstyrelsens yttrande — att den psykiska hälsooch sjukvården inte är tillfredsställande ordnad, att resurserna är splittrade och otillräckliga samt att målsättningen ingalunda alltid är klart definierad. Den beskrivningen gäller i viss mån också stora delar av andra vårdområden, och motsvarande behov av utredning och precisering finns även inom hälsooch sjukvården som helhet. Statsutskottet borde alltså rimligen ha kommit till samma ståndpunkt vid behandlingen av det ärende vi nu diskuterar. Från folkpartiet framhåller vi också att eftervården är ett eftersatt område. Dei är viktigt att den medicinska rehabiliteringen kan fortsätta även sedan patienternas egentliga vårdbehov har upphört. Trafikoffer lämnar t.ex. sjukhuset men har alltjämt behov av träning, kanske även omskolning. Långtidsvårdade kan ha stora svårigheter att återgå till arbetslivet. De får kanske inrikta sig på nya arbetsområden. De kan ha ekonomiska och sociala svårigheier att övervinna. Det borde vara så att ingen lämnade sjukhus eller andra vårdinrättningar utan att kontroll göres av att en återanpassning till normalt liv kan ske och sker. Så är det inte för närvarande. Här krävs ökade insatser av kuratorer och personal för eftervård, vilket till stor del nu saknas. Eftervården har också andra viktiga aspekter. Den bör tjäna som kontroll av att behandlingen har varit lyckad medicinskt och socialt. Den kunskap som en sådan efterkontroll ger måste givetvis återföras till de vårdande instanserna, så att den kan påverka vårdens utformning. Statsutskottets majoritet skriver i det hänseendet att socialstyrelsen uppmärksamt följer utvecklingen. Ja, det är säkerligen fallet. Det är ju verkets ämbetsuppgift att göra det. Men vi menar att ett riksdagens uttalande om en förstärkning av eftervården skulle vara av betydelse för den fortsatta utbyggnaden Herr talman! Det kortfattade utlåtande vi nu behandlar bygger på ett antal motioner väckta i januari 1969. De mycket viktiga frågor det gäller borde bli föremål för en mera ingående debatt än vad som är möjligt i detta sammanhang. Det är visserligen sant att landstingen och kommunerna har det primära ansvaret för stora delar av hälsooch sjukvården, men riksdagen har ett ansvar för att ange målen, inriktningen och prioriteringarna inom hälsooch sjukvården. Det principprogram som vi förordat skulle kunna utgöra ett underlag för en sådan debatt.